Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg var vänlig som vanligt och föranleder mig inte att göra något längre inlägg, men jag tycker ändå att jag bör påpeka att när man diskuterar den här frågan så måste man också tänka på den framtida trafikutvecklingen. Vi väntar en ökad lastbilstrafik under 1970-talet likaväl som vi väntar en ökad personbilstrafik. Vi får naturligtvis en ökad personbilstrafik under veckoslut och helger, och det ligger i sakens natur att många oerfarna personbilsförare hör till framtidsbilden. Liksom herr Levin vill jag nog mena att detta problem måste vi förr eller senare ta hänsyn till och lika bra först som sist. Jag tror att trafikolyckorna annars kommer att öka. Sedan vill jag gärna säga att jag inte ser på frågan uteslutande utifrån privatbilismens intresse, utan jag ser den som ett trafiksäkerhetsproblem. Utsikterna verkar dystra om man tänker på den utveckling som kommer. Och i propositionen har det ju ändå sagts att man gör undantag för nyttotrafik som är av speciell karaktär.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande sade att man är beredd att genomföra en temporär åtgärd när nu kommunikationsministern har kommit till riksdagen och frågat om det är lämpligt att införa begränsningar i trafiken med tyngre fordon. Men kanske även herr Gustafson i Göteborg har uppmärksammat att när man räcker departementen ett finger så brukar de helt plötsligt ta hela handen. Det borde kanske föranleda även trafikutskottet att försöka stämma i bäcken och inte gå med på vad jag anser inte är en rimlig åtgärd. Det är inte rimligt, säger utskottets ordförande, att medge skatterestitution därför att det kommer ett nytt skattesystem. Att det kommer ett sådant nämnde jag också i mitt inledningsanförande. Men jag tycker inte att utskottsordförandens motivering räcker till: bara för att vi skall få ett nytt skattesystem skall man alltså tillåta en orättvisa mot en viss yrkeskår. Man beskattar ett visst antal företag hårdare bara därför att man skymtar ett annat system så småningom. Det handlar om mellan 500 och 1000 kronor per ekipage i fasta skattekostnader under den här tiden. Det är inte så förfärligt små pengar, även om vi oftast rör oss med större summor här i kammaren. Jag är helt ense med utskottets ordförande om att vi skall försöka medverka till en begränsning av byråkratin, men det är konstigt att man skall försöka begränsa byråkratin just i det fall då det gäller en orättvisa som drabbar en viss kategori i samhället. Jag vill också peka på att vi har faktiskt ett behov av nyttotrafik i det här landet. Och vi har kanske större behov av den än av den alltmer tilltagande privatbilismen.
Herr talman! Först ett par ord till herr Komstedt. Även om man som jag brukar företräda det enskilda näringslivets intressen, behöver man inte vara så mjuk i ryggen att man utan vidare godtar en okänd tysk åkerirepresentants utsago. Inte heller behöver man avstå från att förorda åtgärder för att begränsa olycksfrekvensen på grund av att lastbils näringen betalar stora skatter till det allmänna. Det var ett obehagligt inlägg, och det var inte värdigt herr Komstedt. Till utskottets värderade herr ordförande vill jag säga följande: Jag har inte förordat något idiotstopp. Jag är fullt medveten om både att en reform måste genomföras varsamt och successivt och att möjligheter till dispens för väsentliga och verkligt viktiga transporter måste kunna ges och bör ges. Men samtidigt är jag på det klara med att de olägenheter som ett förbud nu skulle medföra — särskilt i ett övergångsskede — väger mycket lätt vid en jämförelse med de stora fördelar som uppnås från framkomlighetssynpunkt, slitagesynpunkt och givetvis framför allt från säkerhetssynpunkt, om förbudet mot de tyngsta transporterna genomföres. Opinionen bland riksdagsledamöterna svarar nog inte här mot den allmänna opinionen. Man är inte i takt med tiden här i kammaren, men jag gläder mig ändå åt att med visshet kommer en ändring till stånd inom några få år. Låt mig tillägga, herr talman, att kommunikationsministern i maj 1971 på en enkel fråga svarade att han för sin del var belåten med de frivilliga överenskommelser om begränsad trafik med tyngre fordon som då gällde. Hans belåtenhet var likväl inte större än att han året därpå förordade förbud mot ifrågavarande trafik under vissa helger. Han insåg då att man måste tillgripa förbud, och han har också i proposition till årets riksdag vitsordat att förbudet gav ett klart bättre resultat än s.k. frivilliga överenskommelser och rekommendationer.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn tror att trafikolyckorna kommer att öka. Till det vill jag säga att trafiksäkerhetsaspekten kommer att vara avgörande när Kungl. Maj:t beslutar om omfattningen av förbudet. Om bilarna får stå stilla under vissa helger bör man enligt herr Komstedt få en återbäring på automobilskatten. Men det kan ju tänkas att följden av förbudet under vissa helger blir att man utnyttjar bilarna mera under de andra veckodagarna. Det finns flera stora företag som genom rationaliseringsåtgärder uppnår detta. I så fall skall de enligt herr Komstedts uppfattning inte ha någon återbäring; de kanske utnyttjar bilarna lika mycket, fast detta sker under veckans andra tider. Men den saken behöver vi inte tvista om, därför att redan från den 1 januari nästa år införes en kilometerbeskattning. Utnyttjar man bilen mer kommer man att få betala mera i skatt, och utnyttjar man den mindre blir skatten lägre. Därmed är det syfte tillgodosett som inte kan tillgodoses med nuvarande system. Skillnaden mellan herr Komstedt och oss övriga är väl att vi anser detta vara en rimlig åtgärd, medan herr Komstedt anser att införandet av ett helgförbud icke är en rimlig åtgärd.
Herr talman! Apropå herr Levins senaste inlägg måste jag säga att om opinionen är sådan att vi skall förbjuda tung trafik, må denna kammare lagstifta om detta. Men låt oss först lagstifta om ett förbud i stället för att gå den omvända vägen och bestämma vilka avgifter vi skall ålägga just denna yrkeskategori. När vi väl gjort detta, bestämmer vi om vissa begränsningar för trafiken. Antag att ett statligt företag tillverkar bilar — ibland har man gjort det — och även säljer dem och herr Levin köper en sådan. Nästa vecka kommer man och säger att herr Levin inte får köra med den där bilen. Jag undrar hur reaktionen från herr Levin då blir. Säkerligen inte så positiv som i det här fallet. Herr Gustafson i Göteborg säger att man kan utnyttja bilarna effektivare andra dagar. Jag undrar vad herr Gustafson egentligen menar. Han har ju också varit med här i kammaren när vi diskuterat arbetstider o. d., och han vet att man på grund av detta inte kan använda fordonen hur som helst, utan att man är hänvisad till att använda dem under normal arbetstid. Därför kan man inte utnyttja bilarna mera under andra veckodagar. Att vi betalar skatter och avgifter för ett fordon innebär att vi får använda fordonet under hela dygnet, närhelst vi önskar. Då kan man inte komma i efterhand och säga att vi inte får använda fordonet vissa tider. Det borde vara ett omvänt förhållande. Först borde vi diskutera när man skall få använda fordonen och därefter bestämma avgifterna. Jag upplever att man lurar människorna i det här fallet.

Herr talman! Efter den här diskussionen skulle jag bara vilja tillägga ett par saker helt kort. Från moderata samlingspartiet väckte vi en motion med anledning av att kommunikationsministern ville höra riksdagens uppfattning i den här frågan. I motionen framförde vi vår uppfattning att vi var medvetna om betydelsen av att man hade en försöksverksamhet på det här området och vid särskilda, stora helger såg till att nyttotrafiken fick inskränka sin verksamhet till båtnad för fritidstrafiken. Men vi ville också anmärka att vårt land har ett mycket högre kostnadsläge än de flesta andra länder. Det är för oss en nödvändighet att se till att vi producerar så mycket som möjligt och skapar ett konkurrensläge som är så bra som möjligt, och transporterna är en viktig del av detta arbete. Därför förvånar det mig litet när herr Levin framför sina teser. Han borde vara medveten om hur samhället fungerar. Han säger att människorna i gemen här i landet, som ser de stora tågen av lastbilar gå på vägarna, inte accepterar detta på helgerna, därför att fritidsbilismen då skall mera göra sig gällande. Men under sådana förhållanden, herr Levin, måste vi som ansvariga för den situation vi har i vårt land försöka upplysa de människor som sitter i sina fritidsbilar och tala om för dem att denna lastbilstrafik i viss omfattning är nödvändig för att vi skall behålla vår standard, eftersom kommunikationerna spelar en så betydelsefull roll. I utskottet har vi följt utskottets hemställan därför att utskottet varit moderat i sin uppfattning och sagt att man skall fortsätta denna försöksverksamhet. Men jag tycker nog att vi skall ha litet mera råg i ryggen och tala om för människorna hurudan situationen är. Det vill jag alltså säga även till herr Levin, som i allmänhet talar till försvar för svensk företagsamhet. Sedan några ord till min vän herr Magnusson. Jag lyssnade just på herr Kosygin i TV när han diskuterade Sovjetunionens förutsättningar i förhållande till andra länder och till Västerlandet. Han sade att produktionen är det viktigaste — det är det viktigaste för oss att skapa en hög produktion och goda arbetstillfällen för människorna i vårt land. Det, herr Magnusson, arbetar vi också för här i landet. Därför måste fritidsintressena ibland få vissa inskränkningar, och det måste vi tala om för människorna. Vi måste göra en riktig balansering i dessa frågor.

Herr talman! Också jag skall säga några ord, men om utskottets uppfattning. Man kan fråga sig: Vad är det som skiljer oss när det nu finns en reservation? Ja, den skillnaden har man mycket svårt att upptäcka. Jag vill betona att utskottsmajoriteten är lika intresserad som reservanterna av att man skall se över och försöka få en bättring av de lånemöjligheter som gäller utanför s.k. hälsovårdstätort. Vad reservanterna föreslår har framgått av vad herr Börjesson i Glömminge här har sagt.

Den fick i maj månad 1972 i uppdrag ”att överväga frågan om åtgärder i syfte att undanröja de svårigheter som kan uppstå för låntagare i orter där behovet av lån med bättre förmånsrätt än statslånet inte kan tillgodoses”. Bostadsstyrelsen kan alltså överse de bestämmelser som motionärerna har syftat på. Jag har i dag haft kontakt med en representant för bostadsstyrelsen och pratat med honom om det här, och han förklarar att det är just detta som man skall utreda och undersöka. Som herr Börjesson säger har finansministern också lämnat ett interpellationssvar på den här saken. Vi skall också påminna oss att inrikesministern i regionalpropositionen 111 har betonat de här problemen. Han har skrivit in där att man är beredd att se över bestämmelserna och få en ändring till stånd.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

Herr talman! I den motion som sex socialdemokrater inlämnat om strukturen och konkurrensförhållandena inom de jordbrukskooperativa företagen och som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 26 säges bl.a. att man inte bara kan betrakta jordbrukarnas föreningsrörelse ur rent jordbrukspolitisk synpunkt. Även ur näringspolitisk synpunkt synes det finnas ett speciellt behov av att närmare analysera verksamheten. Det har tydligen också näringsutskottet tagit fasta på, när man på hela tio sidor i betänkandet refererar olika sammanställningar och undersökningar om jordbrukarrörelsens företag. Jag vill här nämna något om vad de tunga remissinstanserna sagt om det utredningsarbete kring livsmedelsindustrin som redan har påbörjats. Näringsfrihetsombudsmannen, som ju är väldigt viktig i dessa sammanhang, tar speciellt upp konkurrensbegränsningen inom slakteribranschen. Den innebär risker ur effektivitetssynpunkt, säger han. Han menar också att jordbrukarna inte själva får tillräcklig del av det statliga jordbrukarstödet, som till viss del används av deras egna organisationer för att expandera förädlingsindustrin. Statens prisoch kartellnämnd säger att viss industri som ägs av producentkooperationen kan komma att sakna anledning att förbättra effektiviteten eller ta hänsyn till konsumenterna — på grund av att man behärskar hela linjen från råvara till förädling och försäljning av dessa produkter. Man anser att det finns väldigt hotande monopolsituationer inom de industrier som t.ex. förädlar mjölkråvarorna. Också marknadsrådet har uttalat sig om den pågående koncentrationen och menar att den måste ständigt övervakas av statliga organisationer, t.ex. statens prisoch kartellnämnd, marknadsrådet och näringsfrihetsombudsmannen. LO säger att en fördjupad undersökning bör ske av jordbrukskooperationens starka ställning inom vissa av livsmedelsindustrins delbranscher. Det är endast LRF självt som är negativt till alla påpekanden om koncentration och monopol, och LRF önskar ingen ytterligare undersökning. Trots att de tunga remissinstanserna betonat att en undersökning bör ske av jordbrukskooperationens företag har utskottet avstyrkt motionen. Men utskottet förutsätter att ett utredningsarbete skall komma att ske inom industridepartementet utan något riksdagens initiativ. Nu kan man fråga sig: Vad säger konsumenterna, arbetarna inom de berörda branscherna, allmänheten? Vi motionärer har helt spontant uppvaktats av företrädare för anställda inom livsmedelsindustrin, av personer med ett speciellt konsumentintresse, av olika tidskrifter och av radion, och alla dessa har faktiskt uttryckt uppskattning av initiativet att begära en närmare undersökning av just denna bransch och denna stora grupp av företag. Det har t.o.m. varit lantbrukare som spontant har tagit kontakt och bejakat våra varningar för utvecklingen samt önskat oss lycka till. Och vad säger jordbrukskooperationen själv? I tidningen Land kan man endast kosta på sig att förlöjliga motionen och antyda att jordbruksministern borde ge mig en välbehövlig lektion. Bästa LRF! Vi motionärer har verkligen själva sammanställt denna motion, och vi skäms inte för den. Det är naturligtvis väldigt roligt med kvickheter i tidningarna men inte när de används för att dölja en brist på saklighet och en brist på god vilja. Man kan också fråga sig: Vad tycker de av utskottets och riksdagens ledamöter som genom centerpartiet eller på annat sätt har nära kontakt med jordbrukskooperationen och dess företag? Går de upp till försvar eller sitter de tysta och instämmer i kritiken? Jag tycker egentligen att den här debatten borde ge ett svar på det. Det är mycket väsentligt för samhällets och den enskilde medborgarens ekonomi hurudan strukturen är inom de företag som ser till att de allra viktigaste livsmedlen finns på våra bord och att prissättningen och kvaliteten inte påverkas negativt av bristande konkurrens eller av långa transporter. Det finns många tecken som tyder på att en fördjupad undersökning bör göras av jordbrukarrörelsens affärsdrivande företag — de företag som egentligen bör betraktas som Sveriges största koncern. Det gäller ju över 600 företagsdelar, med en samlad omsättning på över 12 miljarder kronor och anläggningstillgångar på över 1 500 miljoner kronor. Herr talman! Jag hoppas att utskottets avstyrkande av motionen skall uppfattas som ett besked om att denna fördjupade undersökning redan har planerats.

Herr talman! Då man läser näringsutskottets omfångsrika betänkande över vår motion 1486 förstår man att utskottets ledamöter verkligen är införstådda med de påtalade problemen. Att den ökade koncentrationen av de jordbrukskooperativa företagen kan innebära risk för monopol till nackdel för konsumenterna talas det också om i betänkandet. Därför tycker vi att utskottets yrkande är i högsta grad ologiskt. Att till stora delar bejaka en motion och sedan helt kallt avstyrka den är ju helt enkelt en klimax av bästa västgötasnitt. Herr talman! Beträffande motionen som sådan vill jag framhålla att den icke syftar till att skada jordbrukskooperationen som rörelse. Men vi vill komma fram till att denna rörelse håller sin fana litet högre inom de allt större producentföretagen. Det skall inte ens behöva förekomma misstankar om monopoltendenser som skadar konsumenterna. Det skall heller inte behöva förekomma misstankar om att koncentrationen av exempelvis mejerivarorna resulterar i att de mindre jordbrukarna kommer i kläm. Motionens yrkande var en utredning just om dessa problem. Personligen tycker jag att centerpartisterna i eget intresse skulle ha varit de första att bejaka utredningskravet. Jag förutsätter då att de vill sopa rent för egen dörr först och att deras tal och handlande står i något beroendeförhållande till varandra. Tyvärr tycks det inte vara så. Som jag ser det för centerpartisterna en i viss mån dubbelbottnad politik. De går till storms mot andra grupper i samhället och tillvitar dem intentioner som egentligen centerpartisterna själva har. När löntagarna genom LO t.ex. vill använda en del av sina AP-pengar på aktiemarknaden talar centerpartisterna om maktkoncentration och andra faror. I vems intresse gör de detta, om man får fråga? När det gäller den egna centraliseringen inom den ekonomiska föreningsrörelsen finner vi inte motsvarande självkritik. Herr talman! Jag har trots allt inget yrkande. Mot ett enigt utskott kämpar väl t.o.m. gudarna förgäves.

Herr talman! Det är inte mycket att tillägga i denna diskussion. Utskottet har vid sin behandling av dessa två motioner haft en föredragning av verkställande direktören i Lantbrukarnas riksförbund, men framför allt har utskottet som material kunnat använda industridepartementets förstudie Livsmedelsindustrin i Sverige. Den visar mycket klart hurudana förhållandena är, liksom de remissyttranden som kommit in i sammanhanget. Det finns här anledning konstatera att mycket av vad som sägs i motionerna är helt riktigt. Här är det på sätt och vis fråga om en monopolställning på vissa områden. De jordbrukskooperativa anläggningarna svarar för över huvud taget allt som har med mjölk och mejeriprodukter att göra, de är mycket dominerande när det gäller kött och mjöl samt är mycket stora när det gäller glass och socker och många andra liknande produkter. Vi kan också konstatera att det har skett en mycket stark koncentration av företagsenheterna i jordbrukskooperationen, och jag är inte ute efter att angripa den saken. Det har säkerligen i de allra flesta fall varit vettigt sett från rent ekonomisk synpunkt. Det förvånande är bara att samma människor som inser att det är vettigt att göra så går ut och predikar ett annat evangelium när de uppträder som politiker. Det är det som är litet konstigt. Den första motionen handlar om insättande av konsumentrepresentanter i dessa företags styrelser. Jag konstaterar emellertid att denna bondekooperation liksom konsumentkooperationen får betraktas som en föreningsrörelse, en folkrörelse, och följaktligen kan man inte hävda att styrelserepresentanter skall komma in den vägen, lika litet som de kan göra det i konsumentkooperationen. Att de anställda i dessa företag skall ha representanter i styrelsen är en helt annan sak. Jag förutsätter att det skall vara samma förhållanden i det fallet som gäller för den privata industrin. Vidare har staten representanter i jordbrukets hypoteksrörelse osv. Det är också självklart. Men när sedan utskottet har behandlat alla dessa frågor och funnit att här kan finnas frestelser att försöka åstadkomma monopol — att det kan finnas förutsättningar för det — har vi också funnit att en hel del utredningar arbetar på detta område. Vi pekar på att jordbruksregleringen har med dessa frågor att göra och att 1972 års jordbruksutredning har i uppgift att söka utforma jordbruksstödet så att det i första hand kommer att avse produktionen hos jordbrukarna och inte till någon del — om möjligt — skall gå till förädlingsledet, som är rent fabriksmässigt. Vi anför också att statens prisoch kartellnämnd, näringsfrihetsombudsmannen och marknadsdomstolen sysslar med de här frågorna. Men framför allt pekar vi på den förstudie i det här avseendet som har gjorts av industridepartementet. Utskottet förutsätter, som vi anför — och förutsätter mycket bestämt — att arbetet kommer att fullföljas i en utredning, som behandlar det motionärerna pekar på.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

Herr talman! Vi brukar inte gärna ta till orda mot enhälliga utskottsbetänkanden. Men det här är ett undantag, vilket också fru Lundblad har framhållit i sitt inlägg. Bakgrunden är att utskottet i sin skrivning mycket kraftigt tillstyrkt ett utredningsarbete, men att önskemålet därom avslås i klämmen. Detta har onekligen väckt uppseende på sina håll. Jag vet att det finns olika principer i olika utskott. Man brukar i vissa utskott anse att motionerna blivit besvarade i och med utskottets skrivning, medan man i andra utskott vill ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. Det är onekligen ett förbryllande aktstycke som näringsutskottet ur den synpunkten lämnar ifrån sig. Det är naturligtvis fel att påstå att formuleringarna i skrivningen präglas av någon entusiasm när utskottet noterar: ”Överväganden om ett fortsatt utredningsarbete pågår nu inom departementet. Utskottet förutsätter att arbetet kommer att fullföljas.” Nu ligger initiativet dess bättre hos Kungl. Maj:t, som troligen inte ser på frågan lika halvhjärtat som utskottet tycks ha gjort av formuleringen att döma. Fru Lundblad har redovisat några mycket betydelsefulla svar från remissinstanser, som mycket energiskt hävdar att ett inträngande utredningsarbete skall bedrivas i det här sammanhanget. Ytterst gäller frågan — som det har framhållits — makt och maktkoncentration. Vi kommer även fortsättningsvis att få höra mycket om detta, både före och efter valrörelsen. Centerpartiets företrädare talar i dessa frågor om faran av ökad maktkoncentration till löntagarnas förmån när frågan om placering av AP-fondsmedel i näringslivet aktualiseras av socialdemokratin och hela den samlade fackföreningsrörelsen men samma centerpartister talar ingenting om den ökning av producentmakten som sker i hägnet av jordbrukarnas organisationer. Utskottsbetänkandet ger upprepade exempel på hur vissa koncentrationsoch monopoliseringstendenser griper omkring sig. De flesta av oss i det här huset tycker illa om monopol, det är vi alla överens om. De monopol som finns måste därför kontrolleras. Det är en av de stora maktbalansfrågorna i samhället. Jag har till min stora glädje vid läsningen av centerpartiets partiprogram funnit att man med stor skärpa vänder sig mot en monopolism på samhällslivets olika områden. I centerpartiets program heter det under rubriken Näringslivet: ”Maktkoncentration, såväl privat som statlig, innebär risk för maktmissbruk och skall motverkas. Kartelloch monopolföreteelser i näringslivet skall motverkas genom konkurrensstimulerande åtgärder.” Man har också ett punktprogram i partiprogrammet, och jag skall citera även det. Det heter: ”Maktkoncentration såväl statlig som privat, skall motverkas. Karteller och monopol skall effektivt hindras. Genom prisoch konkurrensövervakande organ skall en fungerande konkurrens upprätthållas. Pensionsfonderna bör användas för att skapa ett decentraliserat samhälle.” Partiprogrammet uttrycker partiets grundsatser i dessa pampiga ”All finansiell maktkoncentration, privat såväl som statlig, innebär risk för maktmissbruk, snedvridning av konkurrensen och otillräckligt utrymme för individernas framstegsvilja. Strävandena till ett decentraliserat samhälle måste därför inriktas på kamp mot maktkoncentration och monopolism.” — Så långt partiprogrammet. Riksdagen har anledning notera detta klarspråk i centerpartiets program. Dess värre tycks det vara långt mellan teori och praktik. De stora jordbrukarägda företagen utgör i dag ett skrämmande exempel på en växande maktkoncentration. I den enklare och mycket folkliga propagandan för man fram Sörgårdens småbönder i ett samhälle med allt större och förmögnare jordbruk av växlande storlek. Det är de växande monopoltendenserna som konsumenterna oroas av och vill kontrollera. Centerpartisterna talar om att ordna 100 000 flera jobb samtidigt som man hårdrationaliserar och slår ut sina egna små, nu decentraliserade enheter. Vi socialdemokratiska motionärer instämmer helt i de uttalanden som gjorts av de remissinstanser som nu vid ett par tillfällen räknats upp härifrån talarstolen och som har varnat för en monopolistisk utveckling på jordbrukets område. Herr talman! Mot denna bakgrund borde motionen ha fått en betydligt positivare behandling av utskottet och resulterat i en aktivare uttalad viljeyttring. Motionärerna sätter emellertid sin tilltro till Kungl. Maj:ts vilja och handlingskraft för att få dessa frågor grundligt utredda. All maktkoncentration skall motverkas — för att än en gång erinra om de citerade raderna i centerpartiets program. Enligt min mening kan detta endast ske under ledning av en socialdemokratisk regering.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 26 behandlar två motioner, nämligen 1516 och 1486, angående jordbrukskooperationen, vilka tidigare här har berörts ur olika synvinklar. Dessa motioner har utskottet, av skäl som jag skall återkomma till, avstyrkt. Men först några kommentarer till frågan. Det kan konstateras att jordbrukskooperationen inom olika områden har en monopolställning. Näringsfrihetsombudsmannen har påpekat detta och anfört att vår nuvarande jordbruksreglering bidrar till en förstärkning av denna monopolställning. Jordbrukskooperationens förädlingsrörelse befaras ta hand om större delen av jordbruksstödet för att finansiera sin expansion, medan jordbrukarna endast får en liten del. Den brist på konkurrens som monopolställningen skapat har givit anledning till misstankar om ineffektivitet som i så fall får betalas av konsumenterna. Detta synes vara tillräckliga skäl för insyn och inflytande. De här behandlade motionerna tycks ha irriterat LRF och jordbrukar na närstående företag högst avsevärt, att döma av referat. Vid provinsförbundets stämma med Skånes LRF uttalade ordföranden Arthur Andersson enligt ett tidningsreferat att kravet på insyn i jordbrukskooperationen tyvärr måste besvaras med nej. Han uttalade enligt samma källa: ”Vi vill inte ha statliga politruker placerade i dessa.” Jag tror att det är till skada för kooperationen att sådana uttalanden fälls. Uttalandet är förvånande av flera skäl: dels finns det redan borgerliga politiker i jordbrukskooperationens styrelser med övervägande dominans av centerpartiet, dels kan man dra slutsatsen att jordbrukskooperationen har något att dölja, vilket vi får hoppas ej är fallet. Varför skulle ej konsumenterna få insyn i ett livsmedelsföretag med monopolställning? En slutsats som man får dra av Arthur Anderssons uttalande är att t.ex. centerns rikspolitiker, som är engagerade i jordbrukskooperationens olika styrelser, inte är politiker — eller är det endast socialdemokratiska politiker som skall utestängas? Insyn från regeringspartiet skulle med andra ord inte tolereras. Man vill tydligen endast ha kontakt med regeringspartiet när det gäller bidrag. Det finns också källor av vilka man kan dra slutsatsen att det kan ifrågasättas, om en insyn inte vore berättigad, t.ex. detta citat ur Kristianstadsbladet den 19 mars 1973: ”Lantbruket är en enda stor skyddad verkstad. Föreningsföretagen är livsmedelsmonopol som tar för sig oskäliga marginaler. Jordbruksstödet hamnar i fel ficka. Byråkraterna i LRF blir fetare och fetare, bönderna blir magrare och magrare och konsumenterna skinnade in på bara benen.” — ”Med detta citat öppnade ordföranden i LRF lokalavdelning i Arkelstorp, lantbrukare Olle Olsson fredagens årsstämma”, skriver Kristianstadsbladet. Med vad som här anförts och de synpunkter som framkommit i motioner föreligger tillräckligt underlag för en bättre insyn och mera inflytande i jordbrukskooperationen då monopoltendenser föreligger. Utskottet har i betänkandet på ett utförligt sätt redogjort för sitt ställningstagande och där berört de åtgärder som redan är vidtagna inom här berörda områden. Man synes dock ha tagit litet väl lätt på frågan. Att jämställa konsumentkooperationen och producentkooperationen, som utskottets ordförande gjorde, är irrelevant; det är en väsentlig skillnad mellan dem. Jag vill starkt ifrågasätta, om dessa i betänkandet berörda åtgärder är tillräckliga. Frågorna om centraliseringen inom jordbrukskooperationen och dess monopolställning är för konsumenterna mycket viktiga och får på intet sätt komma bort i producentkooperativa monopolföretag. Man kunde ha förväntat att utskottsbehandlingen hade blivit likadan när det gällde jordbrukskooperationens monopolföretag som det som anfördes i näringsutskottets betänkande nr 21, när vi tidigare i dag diskuterade monopolföretagen inom cementindustrin. Så har dock ej skett. Skulle de granskningar och utredningar som pågår ej leda till önskat resultat — vilket jag starkt betvivlar med hänsyn till de citat jag här har anfört — kommer frågan att aktualiseras på nytt.

Herr talman! Jag vill först med tillfredsställelse notera att man har nått enighet i utskottet om den skrivning som föreligger. Det vittnar om att därest man sakligt diskuterar dessa problemställningar kommer man fram till att motionerna i och för sig är överflödiga. Jag tror inte det är riktigt att jämställa vare sig jordbrukskooperationen eller konsumentkooperationen eller andra liknande rörelser i landet med övriga företag. Jag vet inte hur långt bakåt i tiden motionärerna har studerat i ämnet, men jag kan inte underlåta att ge utlopp för den reflexion jag gjorde när jag hörde den långa raden av talare här. Den var följande: För ungefär 40 år sedan, när man började bedriva jordbrukspolitik i det här landet, hade vi en jordbruksminister som hette Sköld — ingalunda okänd, föreställer jag mig, för dem som varit uppe i talarstolen. Han sade: Om det skall bli någon mening med jordbrukspolitiken, om den skall tillförsäkra producenterna deras rättmätiga del och även förse konsumenterna med livsmedel till skäliga priser, då måste bönderna organisera sig. Som första villkor satte han att mjölk, slakteriprodukter och övriga lantbruksprodukter skulle organiseras upp till ett visst procenttal. Först då fick jordbruket ta upp de regleringsavgifter som var nödvändiga för att klara en jordbruksreglering. Visserligen har tiderna förändrats, men jag tror ändå att de teser som jordbruksministern själv den gången fastslog håller också i dagens situation. Här har talats mycket om monopol och maktmissbruk. Jag tycker att såväl fru Lundblad som de herrar som talat efter henne borde precisera vad de egentligen menar. Ingen precisering har gjorts. Man har bara refererat tidningsartiklar och använt sig av allmänna talesätt som ju inte innehåller någonting i sak. En riksdagsledamot borde i varje fall veta att också jordbruksorganisationerna här i landet rör sig inom bestämda ramar som vi i detta hus har fastställt. Utanför de ramarna kan organisationerna inte komma. Hur mycket är det då kvar av monopolet? Det går inte heller att konstlat skapa en bristsituation, för då sänks automatiskt importavgifterna. Och import är för övrigt tillåten i alla lägen, mot erläggande av importavgift. Då faller väl hela resonemanget om monopol och maktmissbruk i det här sammanhanget? Jag vill vidare fråga er som varit uppe i talarstolen: Vem hindrar att ni sätter i gång med att producera? Vem hindrar att herr Palm bygger ett slakteri? Det är naturligtvis fullt möjligt för honom att göra det. Det byggs också privata slakterier här i landet. Även konsumentkooperationen bygger slakterier. Man har full rätt att göra det — det har inte lagts hinder i vägen härför. Det finns mycket mer att säga, men jag skall inte onödigtvis förlänga denna debatt. Med anknytning till vad jag inledningsvis sade vill jag bara fråga: Skulle det bli billigare för konsumenterna om man exempelvis kör med två mjölklinjer för att samla upp den mjölk som finns? Blir köttet billigare för att man fördelar slakten på flera slakterier än nödvändigt? Många liknande frågor kan ställas. Jag är ganska övertygad om att det skulle bli dyrare, och kostnaderna måste betalas. Endera blir varorna dyrare eller får bonden mindre betalt. Till vad skulle det då gagna?
Herr talman! Inte heller jag skall förlänga debatten alltför mycket. Men då herr Kristiansson i Harplinge förklarar att motionerna varit överflödiga måste jag säga att jag har en helt annan uppfattning. När man får recit på elva sidor med remissuttalanden av näringsfrihetsombudsmannen, statens prisoch kartellnämnd och marknadsrådet, där alla använder det rätta namnet på detta fenomen och kallar det monopol, så visar det att motionerna ingalunda är överflödiga. Det är intressant läsning för Sveriges konsumenter, och vi tycks ha läst detta material grundligare än vad herr Kristiansson i Harplinge har gjort. Han undrar var vi får uttrycken monopol och monopolistisk ifrån. De har använts av alla remissinstanser. Dessa använder uttrycket ”monopolistisk utveckling”.

Där har han den text han efterlyste, och det är dessa citat vi byggt våra inlägg på. Herr Kristiansson säger vidare att alla ramar är givna en gång för alla och att vi inte skall ge oss på detta. Men det är väl ändå på det sättet att vi som sitter i det här huset har som en uppgift att kontrollera all maktutövning, och vi har naturligtvis frihet att reglera i de fall där det kan finnas risk för att denna missbrukas. Det är därför motionen skrivits, och jag kan försäkra herr Kristiansson att även om han tycker illa om motionen, så finns det hundratusentals konsumenter som tycker att det här är en betydelsefull motion.
Herr talman! När herr Kristiansson i Harplinge först säger att man inte får jämföra jordbrukskooperationen med övriga företag som säljer livsmedel och tjänar pengar på det och efter en stund vill ha oss att betrakta jordbrukarrörelsens företag som sådana företag tycker jag att han talar med två tungor. Vidare säger han att det inte finns något riktigt monopol, eftersom vi har möjligheter till import. Men det är väl ändå så att jordbrukets företag kämpar för en högre självförsörjningsgrad, och denna högre självförsörjningsgrad utgör naturligtvis grunden för det gränsskydd i form av importavgifter som vi har. Det finns alltså en sammanbindning på dessa Hur är det egentligen, herr Kristiansson: Har den fria konkurrensen helt kommit bort i sammanhanget? Nu sägs det bara att vi skall se till att man får bärkraftiga företag. Vad beträffar det herr Kristiansson sade om att det inte fanns några specificerade upplysningar i det vi hade sagt vill jag gärna framhålla att vi med hänsyn till den sena timmen inte vill göra för långa inlägg i debatten. Men både i motionen och utskottets betänkande finns en massa exempel på det vi nämnt, t.ex. när det sägs att slakteriorganisationerna har en helt dominerande ställning på slaktdjurssidan. Det framhålls också att det varit mycket svårt för andra slakterier att göra sig gällande. Näringsfrihetsombudsmannen har vid ett par tillfällen måst ingripa mot direkt konkurrensbegränsande åtgärder från slakteriorganisationernas sida.
Herr talman! Herr Kristiansson i Harplinge efterlyser bevis. Om han läst motionerna och reciten till näringsutskottets betänkande, hade han inte behövt ställa frågan. Herr Kristiansson sade vidare att Sköld skulle ha förordat stora och starka organisationer för jordbruket. Jag tror att det är riktigt, och ingen av motionerna syftar till att sönderdela de organisationer som finns. Men där det uppstått monopolföretag anser vi att det bör finnas insyn för dem som skall betala de varor som produceras inom denna del av näringslivet. Herr Kristiansson säger att det står var och en fritt att konkurrera som vill bygga slakterier. Det är emellertid ingen som krävt fler företag, utan som jag tidigare sagt vill vi ha insyn i denna bransch som domineras av jordbrukskooperationen och där det förekommer monopoltendenser.
Herr talman! Herr Kristiansson i Harplinge frågar: Vad hindrar er att sätta upp slakterier? Ja, det kanske inte är så lätt som herr Kristiansson gör gällande. I varje fall får man börja föda upp slaktdjur själv, med den leveransplikt som finns till redan befintliga slakterier.

Herr talman! Jag är inte irriterad över dessa motioner utan över uttalandena om maktmissbruk och om monopol. Jag efterlyste exempel men har inte fått något. Det är fortfarande bara allmänna talesätt. Även om vi har en hög självförsörjningsgrad, måste väl fru Lundblad veta att en icke oväsentlig import sker till detta land, exempelvis av fläsk och kött, som förorsakar en motsvarande export. Det läggs inga hinder för detta. Det finns ingen möjlighet för det ni kallar monopolföretaget i fråga om kött och fläsk, för att ytterligare exemplificra, att avstänga någon från leveranser. Det går inte heller att skapa en bristsituation med hjälp av importavgifterna. Kan slakteriorganisationerna inte leverera olika sortiment sänks importavgifterna omedelbart — skedde före jul, varvid importen snabbt ökade. Allt detta talar för att det inte går att utöva något monopol. Det är närmast detta jag vill ha sagt. Från dessa utgångspunkter menar jag att det redan finns betryggande insyn, så mycket mera som det också finns ramer inom vilka dessa företag arbetar. Det är ju också riksdagen som bestämmer dem. De är självfallet inte givna från tid till annan. Vi har i detta hus ständigt möjlighet att justera dem.
Herr talman! Herr Kristiansson i Harplinge har två gånger efterlyst varifrån vi fått uttrycket maktmissbruk. Jag kan tala om att jag har läst det i centerpartiets partiprogram. Herr Kristiansson kanske lyssnade litet förstrött, men uttrycket maktmissbruk är taget ur en bok, som bl.a. innehåller centerpartiets partiprogram. Jag kan upprepa vad jag citerade: ”All finansiell maktkoncentration, privat såväl som statlig, innebär risk för maktmissbruk, snedvridning av konkurrensen och otillräckligt utrymme för individernas framstegsvilja. Strävandena till ett decentraliserat samhälle måste därför inriktas på kamp mot maktkoncentration och monopolism.” Citatet är alltså hämtat ut centerpartiets partiprogram.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna till denna debatt. Den bekräftar den tidigare vunna erfarenheten att ju mindre man vet om en sak, desto säkrare är man i allmänhet på att uttala sig om den och ha bestämda uppfattningar. Det är klart att det för en person som jag, som ända sedan jag etablerade mig såsom ung jordbrukare i 25-årsåldern aktivt har arbetat i dessa sammanhang, kan vara intressant att lyssna på de synpunkter som nu här kommer fram. Men jag beklagar samtidigt att den förhoppningsfulla enighet som uppnåddes i näringsutskottet på detta sätt skall kunna ifrågasättas. Vi bör hålla oss till ämnet och i första hand tala om jordbrukarnas producentkooperativa företag och läsa litet färre citat och utdrag ur ett visst partis program. Jag måste väl förutsätta att så högt avancerade människor som fått säte och stämma i Sveriges riksdag har möjlighet att skilja det ena från det andra. Att det sedan i några fall förekommer att politiskt engagerade människor också är engagerade i en fackföreningsrörelse, har vi ju respekt för. Och vad är nu jordbrukarnas kooperativa samarbetsföreningar för någonting? Ni som inte direkt har varit engagerade i dem och som endast utifrån har tittat på det hela har kanske inte satt er in i att det i övervägande antalet fall fortfarande är fråga om ett sätt att sälja sin arbetskraft. Böndernas arbetskraft omvandlas i färdiga produkter. De färdiga produkterna skall försäljas på bästa möjliga sätt och naturligtvis till bästa möjliga pris ur arbetskraftens synpunkt. Särskilt mycket krångligare är det ju inte, om man ser till det stora flertalet av dem som är organiserade i jordbrukets föreningsrörelse. Om man har den bakgrunden klar för sig, minskar en del av de anklagelser som bl.a. här i kväll har riktats mot denna rörelse betydligt i styrka.

Det står också i utskottsbetänkandet.

Det råder full frihet att lämna föreningen, och det är alltså fel när det påstås att det föreligger något slags leveranstvång som en del i en monopolsträvan. Det andra avsnittet som man har önskat få en insyn i är huruvida denna stora andel — jag erkänner gärna att den är stor — av en viss produktion inom landet tas om hand på ett rationellt och riktigt sätt. En mindre del av denna produktion förädlas, och den största delen säljs vidare som råvara för fortsatt förädling hos enskilda och konsumentkooperativa företag. Jag har nu valt att hela tiden tala om slaktens område, som är det jag personligen bäst känner till. Vi som arbetar i det här tror väl att vi efter bästa förmåga försöker att begränsa marginal-, transportoch förädlingskostnaderna så att såväl producenter som konsumenter tjänar på det samlade företagets resultat. Jag är verkligt och uppriktigt ledsen över att vid det här tillfället och i många andra sammanhang vårt arbete och vår strävan så starkt misstänkliggörs. Jag tror att det är helt felaktigt att man gör på det sättet. Föreningarna representerar en stor spridning av ägandet. För att ta ett företag på slakteriområdet som har nämnts här, nämligen Farmek i Mellansverige, så redovisas i den senaste styrelseberättelsen 32 000 medlemmar. Det är alltså 32 000 slaktdjursproducerande bönder i östra Sverige som har gått tillsammans för att i möjligaste mån se till sina intressen. Detta företag sägs nu utgöra ett exempel på en väldig maktkoncentration och en koncentration i sin produktionsapparat. Jag vill tvärtom påstå att just det företaget är ett exempel på hur man kan försöka driva ett stort företag med en decentraliserad inriktning på ett fortfarande relativt stort antal tillverkningsplatser.

Jag tror inte att vi i det sammanhanget alls behöver vara oroliga över den självklara konkurrens som herr Kristiansson i Harplinge nyss anfört existera i Sverige, eftersom gränserna i princip är öppna och eftersom just i den här branschen en ungefär hälften så stor import av kött och fläsk äger rum.

Jag inbillar mig att det är en frihet och rättighet som vi måste ha.

Litet större vilja till samförstånd, litet mindre önskan att misstänkliggöra oss och att försöka eftersträva politiska vinningar i det här sammanhanget skulle verkligen hedra många av dem som yttrat sig här tidigare i kväll.
Herr talman! Det var ordet leveransplikt som jag använde och som herr Svanström tydligen fastnade för. Detta ord var ett svar på herr Kristianssons i Harplinge erbjudande att vi själva skulle starta slakterier. Jag svarade då att det inte är så lätt att starta slakterier när 85 procent av slakten domineras och det förekommer leveransplikt. Då svarar herr Svanström att det förekommer ömsesidiga avtal om att medlem skall leverera sina produkter till sitt slakteri. Han talade också om att man i östra Mellansverige hade 32 000 medlemmar som hade iklätt sig denna skyldighet. Ja, det var andra ord för vad jag har sagt och ingenting annat. Därför är det så svårt för andra att konkurrera. Behöver ett påpekande om detta vara ett misstänkliggörande av jordbrukskooperationen? Inte alls, men vi skall undvika att få den pricken på oss att vi utvecklas till att bli monopolister. Det är det vi har talat om — inte att ni är monopolister men risken för att ni kommer att bli det, om vi inte försöker titta litet på det hela.
Herr talman! Herr Svanström har hållit ett långt anförande om jordbrukarnas föreningsrörelse och hur man byggt upp den. Ingen av talarna har ifrågasatt föreningsrörelsen, och ingen har intresserat sig för hur man byggt upp den. Herr Svanström kommer däremot med ett mycket intressant och starkt bevis för vad herr Kristiansson i Harplinge frågade efter, nämligen monopoltendenser. Herr Svanström förklarar att all varm korv levereras från ett företag utan någon som helst insyn från konsumenterna. Jag tackar herr Svanström för beviset.
Herr talman! Vi har ju inte velat angripa jordbrukarnas föreningsrörelse. Det är de producentkooperativa företagens struktur och politik som vi önskat få litet närmare analyserad, därför att vi har blivit styrkta av sådana uttalanden från näringsfrihetsombudsmannen och från statens prisoch kartellnämnd, som ändå mycket väl begriper dessa frågor. Herr Kristiansson i Harplinge antyder att vi inte begriper frågan därför att vi inte är jordbrukare. Jag skulle gärna vilja säga att som konsument med mycket god kontakt med livsmedelshandeln begriper jag faktiskt litet av hur det är för konsumenterna när det blir en viss åtstramning på den fria konkurrensen inom livsmedelsområdet. Det är bl.a. detta som fått mig att spekulera över att motionera på detta område. Jag skulle också vilja säga att om en jordbrukare skulle gå upp och diskutera socialvården, skulle jag aldrig på något sätt vilja fatta misstankar om att han inte begrep frågan. Jag tycker det är viktigt att vi försöker se litet lugnt på den här frågan. Jag tycker det vore mycket klädsamt om herrarna från jordbrukarnas föreningsrörelse hade visat litet av självkritik i denna fråga.
Herr talman! Jag är väldigt ledsen om jag har sagt att fru Lundberg inte begriper detta. Jag skall studera protokollet, och har jag sagt det skall jag inte stryka ut det utan låta det stå kvar, det kan jag försäkra. Men det var nog i så fall utanför manuskriptet. Jag vet att hon begriper vad hon talar om. Får jag säga till herr Augustsson att det ju finns full etableringsfrihet i det här landet, inte minst när det gäller att producera slaktdjur eller, herr Johnsson i Blentarp, när det gäller att producera korv. Även om man Farmexproducerar all sin korv i en maskin, är det ingen som tvingas att köpa just den korven. Det finns möjligheter att importera korv, och det finns möjligheter att göra korv på andra håll också. Det finns råvaror till detta. Lägg den saken på minnet.
Herr talman! Först några ord till herr Augustsson. Vem som helst som vill etablera sig och producera slaktdjur i Östergötland, herr Augustsson inräknad, kan antingen leverera sina djur till vårt företag eller till enskilda företag som finns i närheten. Men om herr Augustsson väljer att leverera till oss, får han finna sig i att gå in i ett medlemskap som innebär ett ömsesidigt avtal. Det är vad jag har sagt. Till herr Johnsson i Blentarp vill jag säga, att den varmkorv som vi tillverkar är all varmkorv för försäljning inom Farmex område. Det är alltså vår egen försäljning vilken motsvarar jag tror noga räknat 28 procent av hela produktionen inom vårt område. Det är alltså inte fråga om någon monopolställning. Till fru Lundblad vill jag säga att jag inte har ifrågasatt hennes intresse för konsumentfrågorna — det var kanske någon annan som gjorde det. Jag är bara ledsen över att det har smugit sig in ett fel i motionen. Det står nämligen att producentkooperationens ökade engagemang i detaljhandelsledet också bör uppmärksammas. Inom det område där jag är verksam har vi under de senaste åren avvecklat alla våra egna detaljaffärer. Det skulle vara mig fjärran att försöka gå in på ett annat ämne, men om det är berättigat med insyn i dessa sammanhang — och det har jag inte bestritt — är det självklart att andra intressegrupper också önskar insyn. Denna ömsesidiga insyn eftersträvar vi i varje fall politiskt. Vi har inte sagt annat än att vi vill ha en ökad förståelse. Därför beklagar jag än en gång, herr talman, att denna debatt kommit att röja så mycken misstänksamhet mot det här företaget. Det vore mera klädsamt att närma sig problemen med en något större ödmjukhet. Vi kan en del om detta, och ni kan säkert mycket mera om andra ting — vi borde försöka samarbeta.
Herr talman! Herr Svanström talar så vackert om frihet att etablera t.o.m. nere i Östergötland. Som jag sade i mitt inledningsanförande: det går an att tala — verkligheten är annorlunda. Det är bara det jag vill ha sagt.

Herr talman! Bara ett par minuter. Jag vill framföra en liten synpunkt som kan vara lämplig att fundera över; det skulle kanske skingra en hel del problem. Jordbrukskooperationen arbetar på det sättet att man samlar ihop varorna, förädlar dem och förmedlar dem till konsumenterna på det mest effektiva sättet. Man driver inte rörelsen för att åstadkomma någon vinst. Vad föreningen kan åstadkomma utgår till medlemmarna i form av betalning av produkterna. Likväl vet vi att den ersättning som jordbrukarna härvidlag får, den timpenning de uppnår, ligger under vad andra kategorier kan uppnå. Detta reglerar vi genom ett prisavtal för varje år, där ersättningen till jordbrukarna avvägs. Det kommer snart en proposition i denna fråga, och därför skall vi väl inte vid denna sena timme uppehålla oss vid detta. Jordbrukskooperationen är ett mellanled, som bara har den funktion som jag nyss nämnde. Organisationen arbetar på ett sådant sätt att den väl tål att alla papper läggs på bordet. Sådan insyn har medlemmarna, och det kan även andra få. Det finns ingen från föreningsrörelsens sida, enligt vad jag kan förstå, som har någonting att förlora på detta.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

Herr talman! När man lyssnar på herr Adolfsson kan man fråga sig, vad han egentligen reserverar sig mot. Reservationen sönderfaller i två avdelningar. Den första avdelningen är ju inte något annat än ett instämmande i vad utskottet säger i sitt betänkande och vad utskottet i många andra sammanhang upprepat när det gäller glesbebyggelse. Vi har påpekat att man bör kräva en så enkel översiktsplanering som möjligt. Avsikten härmed är att underlätta för de kommuner som vill gå in för en spridd bebyggelse och att inte krångla till det i onödan. Vi är alltså helt överens med reservanterna på den punkten. Civildepartementet har också framhållit att alla strävanden bör gå ut på att underlätta för kommunerna att på ett enkelt sätt genomföra den spridda bebyggelsen, eller fritidsbebyggelsen, på eget ansvar och utan allför krävande formaliteter i sammanhanget. Jag kan påminna herr Adolfsson om att det för närvarande pågår en informationsverksamhet i Kommunförbundets regi, där man skall dra upp riktlinjerna för kommande bebyggelseplanering och planering över huvud taget i kommunerna. Man har uppmanat kommunerna att skaffa sig planeringsprogram just för att underlätta att den här typen av bebyggelse kommer till stånd. Sedan finns det i reservationen 1 en andra avdelning, som inte är utan sitt intresse. Reservanterna säger nämligen: ”Utöver denna konkreta åtgärd” — att underlätta fritidsbebyggelsen över huvud taget — ”bör ytterligare åtgärder vidtas enligt motionens syfte.

Det är alltså en åtgärd från statens planverk man efterlyser, men det räcker inte med detta, utan herr Adolfsson är mera kungatrogen än kungen själv. Han begär att Kungl. Maj:t utöver detta skall kartlägga de åtgärder i övrigt som bör vidtas för att trygga den här ägandespridningen osv. Förtroendet för Kungl. Maj:ts förmåga att underlätta ägandespridning och sådant är nästan rörande. Kungen själv säger att fritidsbebyggelse över huvud taget kan man med förtroende överlämna till kommunerna att själva planera. Planeringen skall göras i samråd mellan länsstyrelsen och de kommunala förtroendemännen och sedan skall bebyggelsen i stort sett genomföras och kontrolleras av kommunerna själva. Det är ett exempel på kommunal demokrati. Herr Adolfsson har tydligen icke förtroende för de kommunala förtroendemännen och den kommunala demokratin, utan han springer till kungen och säger: ”Det där räcker inte, utan var nu snäll och kartlägg de ytterligare åtgärder som behövs för att kommunerna skall klara upp saken.” Det är en rätt märklig inställning. I det fallet är det fråga om en reservation mot utskottets uppfattning. Herr talman! Så skall jag med några ord ta upp den frågan som berörs i reservationen 2 angående ersättning för förlorad glesbebyggelserätt. Senast i december förra året hade vi en både lång och inträngande debatt om denna fråga i samband med behandlingen av propositionen rörande hushållning med mark och vatten. De argument vi reservanter då anförde har fortfarande enligt vår mening full bärkraft, och jag skall inte här upprepa dem utan ber att i stället få hänvisa till riksdagsprotokollet från den debatten. Låt mig bara i all korthet slå fast att enligt reservanternas mening det i motionen 1556 föreslagna sättet till vidgad övergångsvis ersättningsrätt är väl motiverat, och detta gäller särskilt när alternativ byggnadsplats inte kan anvisas på en fastighet. Den tvekan som kan råda om lämpligheten att göra en vidgning som skulle omfatta även det äldre glesbebyggelsebegreppet kan enligt vår mening undanröjas genom att kravet får anslutas till det nya glesbebyggelsebegreppet. Vi anser vidare att förslaget väl tillgodoser fördelningspolitiska syften och kan väl förenas med fullt godtagbara statsfinansiella bedömningar. Det är också helt i linje med den av riksdagen tidigare uttryckta meningen att övergångsreglerna inte får uppfattas som oskäliga. Vi finner det därför fortfarande angeläget att Kungl. Maj:t efter ytterligare överväganden lägger fram förslag som tillgodoser motionens syfte i denna del. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 i civilutskottets betänkande nr 11 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Sedan utskottets ordförande speciellt har avlivat herr Adolfssons reservation skall det väl tillkomma mig att försöka mig på samma operation beträffande den reservation som utskottets ordförande pläderade för, nämligen reservationen 2, där de borgerliga har enat sig om att ta upp ett förslag som riksdagen avslog så sent som i december i fjol. Reservanterna vill vidga den ersättningsrätt som övergångsvis finns om glesbebyggelse vägras. Reservationen berör inte de stora linjerna i markpolitiken. Vi skall notera att reservanterna bara tar upp den rätt till ersättning som gäller, som det heter ”övergångsvis”. Det är alltså inte fråga om att ändra på huvudregeln, nämligen den att ersättning i princip inte skall utgå. Den huvudregeln tycks vi nu alltså vara ense om. Den regel som riksdagen tagit om ersättningen i ett övergångsskede utgick från en klar förutsättning: Det som skulle kompenseras fick inte vara rena förväntningar, det måste vara förväntningar som tagit sig uttryck i någon sorts aktivitet för att de skulle bli förverkligade. Så långt är vi väl också ense om att regeln är bra. Det som nu föreslås är att ersättning skall utgå om förväntan på något sätt delats av taxeringsmyndigheterna — alltså utan någon aktivitet i övrigt. Det låter ju bestickande vid första kontakten med frågan — det blir något slags rättvisepatos över det hela. Nu är det ju inte så enkelt som det låter. Om det vore så enkelt som att i taxeringslängden slå upp en post för värdet av glesbebyggelserätten — enligt den nyare definitionen — och betala ut en ersättning skulle det vara en sak. Men så är det ju inte. Vi fick vid behandlingen i december höra hur taxeringsexperter sett på saken. Fastighetstaxering är inte någon exakt vetenskap i den här meningen. Det finns mycket små möjligheter att nu konstatera i vilka fall den äldre glesbebyggelserätten slagit igenom. Det finns inga möjligheter alls att dra några slutsatser om den nya definitionens inverkan på beskattningen. Och det finns starka lokala variationer i bedömningarna. I och med detta har man missat själva poängen i det som ser ut som ett rättvisekrav.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

Herr talman! Jag är medveten om att det bl.a. av miljöskäl kan vara motiverat att genomföra s.k. trafiksaneringar i städer och tätorter. Och eftersom det ligger i sakens natur att åtgärderna riktas mot de mest trafikintensiva områdena sker dessa trafikomläggningar oftast i centralorternas centrum, områden som också är centrum för handel och köpenskap. När man avstänger gator försvåras familjernas inköpsresor, vilket i sin tur leder till ett för många köpmän allvarligt bortfall av kunder. Många butiksägare hotas av konkurs eller tvingas brådstörtat skaffa nya lokaler för sin verksamhet. Detta gäller även om försök med trafiksanering pågår en kortare tid. Det finns många exempel på hur butiksägare och näringsutövare drabbas mycket hårt vid trafikomläggning. Här i Stockholm har vi ett närliggande exempel. På Östermalm pågår för närvarande en försöksverksamhet med trafiksanering. Många butiksägare där har på grund av trafikomläggningen fått ett kraftigt minskat kundunderlag, vilket naturligtvis har resulterat i minskad omsättning och minskad lönsamhet. Flera affärer har tvingats slå igen, och andra affärsidkare har för avsikt att lägga ned sin affär. Detta är förvisso inte bara en lokal företeelse på Östermalm i Stockholm. Ett otal exempel kan anföras från övriga tätorter i landet, där trafiksaneringar har företagits. Denna utveckling är givetvis inte acceptabel. Många butiksägare som har satsat hela sitt liv och hela sitt kapital i sin rörelse hamnar vid en företagen trafiksanering i ett utomordentligt bekymmersamt läge. Många finner sin situation ohållbar. Risken för s.k. trafiksanering kan inte inräknas i de normala risker som företagare själva måste stå för i sin verksamhet. Eftersom regler saknas för ersättning i sådana här fall har jag tillsammans med några andra moderata ledamöter motionerat om att Kungl. Maj:t borde utreda och framlägga förslag om ersättning för de butiksägare och andra näringsidkare som till följd av s.k. trafiksanering drabbas av allvarlig ekonomisk skada. Civilutskottet har till min stora förvåning inte funnit tillräckligt vägande skäl föreligga för att hjälpa den stora grupp butiksägare som råkat eller råkar illa ut i samband med trafiksanering. Utskottet hänvisar till att frågan ytterst gäller levnadsmiljön. Jag har fastslagit att jag förstår och är medveten om att vissa trafiksaneringar är nödvändiga, men jag finner det orimligt och icke aacceptabelt att en kategori näringsutövare skall ruineras därför att myndigheter vidtar trafikomläggningar som helt förrycker grunden för deras näringsutövning. Det allmänna tar som bekant hand om värdestegringar som uppkommer. Självfallet skall samhället då också vara med och ta ansvar för de värdeminskningar som drabbar enskilda medborgare på grund av vidtagna åtgärder från samhällets sida. Av civilutskottets behandling av min motion drar jag den slutsatsen att inga affärsidkare sitter i civilutskottet. Utskottets skrivning visar med all önskvärd tydlighet att man är helt oförstående för den bekymmersamma situation som affärsidkare och innehavare av affärer kommer i genom s.k. trafiksanering i tätort. Utskottet för ett kort och oinspirerat resonemang och avfärdar motionen med att man inte ser sig ha någon anledning att syssla med den här frågan. Jag yrkar bifall till min motion, som har nr 1555.

Herr talman! Till detta betänkade är fogat ett särskilt yttrande av två meningsfränder till herr Fridolfsson i Stockholm, nämligen fröken Ljungberg och herr Adolfsson. De framhåller på några korta rader att de tycker att det är besvärligt för butiksägarna när de blir utsatta för s.k. trafiksaneringsförsök. Det är väl ingen som bestrider eller betvivlar att svårigheterna kan vara mycket stora, och givetvis medför det att affärsidkarna drabbas av förluster i sin affärsverksamhet.

När vi diskuterat denna fråga i utskottet har det stått klart för oss att det är mycket svårt att resa krav på ersättning åt de näringsidkare som till följd av s.k. trafiksanering drabbas av allvarlig ekonomisk skada. Det är svårt att avgöra vad man skall ha för grunder i den bedömningen. Det enda som lagarna på detta område — byggnadslagar och trafiklagar — garanterar en affär eller butik som ligger vid en gata är inoch utfarten till fastigheten.

När dessa svårigheter går över en viss gräns finns det naturligtvis möjlighet att på vanligt sätt stämma och på så vis få frågan utredd. Den utredning som herr Fridolfsson efterlyser får man då. I den mån ersättning utdöms uppstår så småningom en rättspraxis på detta område.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
Herr talman! Herr Grebäck menar att det särskilda yttrande som mina moderata kolleger har fogat till utskottets betänkande är en ringa tröst. Jag håller med honom om det. Jag är inte belåten med det yttrande som fröken Ljungberg och herr Adolfsson fogat till civilutskottets betänkande. Herr Grebäck talade om att affärsinnehavarna måste vara införstådda med att de tar risker och att risktagande tillhör den fria marknadshushållningens principer. Ja, det är jag väl medveten om. Men ett sådant risktagande kan väl inte inkludera de svårigheter som en affärsinnehavare råkar i på grund av en trafiksanering. En sådan ligger helt utanför det risktagande som en affärsinnehavare bör stå för. Jag finner det inte alls tillräckligt att utskottets talesman säger att man är införstådd med att affärsinnehavarna råkar i svårigheter och drabbas av stora förluster. Jag tycker att frågan skall utredas och att man skall se till att affärsinnehavarna får hjälp när de hamnar i mycket stora ekonomiska svårigheter på grund av trafiksaneringar. Det är ett renlighetskrav i ett samhälle som vårt att den enskilde medborgaren hålls skadeslös när det är samhället som försätter vederbörande i stora svårigheter.
Herr talman! Menar verkligen herr Fridolfsson på fullt allvar att affärsidkarna i en stad som Stockholm inte skall behöva räkna med att trafiksaneringar kan komma att genomföras? Det tycker jag är helt orimligt. Det måste så att säga ingå i de risker man har att ta hänsyn till när man etablerar sig. Men avgörande för den här frågan är väl vilken omfattning saneringsåtgärderna kan ha i olika sammanhang, och för att få den frågan utredd får man på vanligt vis stämma. Jag ser ingen annan möjlighet. Sedan föreställer jag mig att det många gånger träffas frivilliga uppgörelser med gatukontoret osv. När man byggt tunnelbanan vet jag att ersättningar — och icke obetydliga sådana — utgått. Vid andra former av trafiksanering förutsätter jag också att frivilliga överenskommelser om ersättning har träffats, och det är väl en rätt normal företeelse att så sker.
Herr talman! Herr Grebäck frågar mig om jag på fullt allvar menar att trafiksaneringar inte skall få företas i Stockholm. I mitt väl förberedda anförande som jag höll från talarstolen stod jag fast vid att jag är väl medveten om att trafiksaneringar är nödvändiga i tätorter, men skall fördenskull inte de affärsinnehavare som därigenom råkar i stora svårigheter hållas skadeslösa? Detta finner jag helt nödvändigt. Jag skulle gärna, helt kort eftersom jag inte mera tar till orda, vilja få svar på en fråga: Kan herr Grebäck förklara för kammaren, om alla affärsinnehavare uppe på Östermalm för fyra, fem år sedan var medvetna om att de skulle råka i denna mycket svåra situation år 1972 på hösten?

Herr talman! I vänsterpartiet kommunisternas partiprogram heter det i punkt 4: ”Partiet förpliktar sig att delta i och utveckla varje rörelse, som befordrar det arbetande folkets intressen. Det bekämpar varje inskränk ning i och slåss för varje utvidgning av folkets demokratiska rättigheter.” Det är en programpunkt som vägleder oss i varje fråga, där kapitalintressens och myndigheters makt över människor står till diskussion. Den gör ställningstagandet till propositionen 37 lika självklart som förpliktande — entydigt avslag. Jag yrkar redan här bifall till reservationen 1 vid punkten A i betänkandet av kamrat Lövenborg. Varje klassamhälle har sin klassjustis, så också det svenska. Dess värderingar är borgerliga, dess mål att slå vakt om det bestående, dess lag och praxis drabbar olika i olika klasser. Men också en klassjustis kan växla utseende. Den kan äga rättsstatens kännetecken — fasta och förutsebara principer i tillämpningen, bestämda krav på bevisföring, bestämda rättigheter för en misstänkt eller anklagad, klarhet i definitioner, tydliga gränser för administrativa befogenheter. Urholkas dessa principer, avlägsnar man sig från rättsstaten. Herr talman! Kammaren ställs i dag i en unik situation. Sedan det demokratiska genombrottet har det aldrig i fredstid förekommit att myndigheter föreslagits få så stora befogenheter att ingripa mot människor på så lösa grunder. Vill man finna jämförelser får man gå till 1889 års Bildtska munkorgslag mot samhällsfarlig agitation eller till den svartaste europeiska krigstiden, när det administrativa godtycket kunde sända radikala arbetare till interneringsläger. Dessa jämförelser är sannerligen inga överdrifter. Ty vad handlar det om i dag? Det gäller att upphäva ett grundläggande rättskrav, kravet på att bestämda typer av tvångsmedel icke får användas med mindre än att grundad misstanke om brott föreligger mot enskild person. Enligt propositionen skall alla dessa tvångsåtgärder, också de mest vittgående som lagen känner, kunna användas utan att sådan grundad misstanke kan påvisas. Utlänning skall kunna avvisas eller utvisas utan vare sig misstanke eller bevisning i lagens mening. Utlänning skall kunna underkastas husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning på enkelt beslut av polisen, utan att vara skäligen misstänkt för brott. Utan att något konkret bevis, något indicium av juridisk valör eller någon grundad misstanke i lagens nuvarande mening föreligger skall myndigheterna kunna granska vederbörandes postoch telegrafförsändelser och avlyssna den telefonapparat han innehar eller kan antas använda. Jag vill särskilt understryka två ting. Telefonavlyssning har hittills varit en tvångsåtgärd som kringgärdats med ganska strama formella regler. Den får användas endast vid grundad misstanke om grova brott. Undantag har givits i 1952 års lag om särskilda tvångsåtgärder, där också vissa lindrigare brott samt stämpling och förberedelse kan föranleda avlyssning. Likaså kan numera telefonavlyssning förekomma vid misstanke om grovt narkotikabrott. Vad man nu föreslår är att telefonavlyssning skall kunna förekomma också mot den som icke är misstänkt, på basis av antagande om vad han eller hon i framtiden eventuellt kan tänkas göra. Särskild uppmärksamhet förtjänar det faktum att man kan avlyssna även svenska medborgares telefoner — om utlänning som kan antagas begå terrorhandling, kan antagas begagna svenskens telefon. Två gånger tidigare har restriktionerna mot telefonavlyssning uppluckrats. Nu är det tydligen dags att grunda dem inte på misstanke utan på ett ensidigt antagande från myndigheten. Herr talman! Kännetecknet på hänsynslöshet och godtycke är dess brist på redovisad grund och sakunderlag. Kännetecknet på terrorlagen är dess uppbyggnad på antaganden, gjorda internt i byråkratin. Och det är inte fråga om enkla antaganden, det är fråga om antaganden som är staplade ovanpå varandra. Se på första paragrafen i terrorlagen! Tvångsåtgärder av djupt ingripande natur för individen kan företas om ”det finns grundad anledning antaga att han tillhör eller verkar för organisation eller grupp som på grund av vad som är känt om dess verksamhet kan befaras här i riket använda våld, hot eller tvång — — —.” Herr statsrådet Lidbom, ärade kammarledamöter! Kan någon svara oss på de många frågor som här uppstår? Om det inte behövs grundad misstanke, vad betyder då ”antaga”? Vad betyder att ”verka för”? Vad är en ”grupp” till skillnad från en organisation? Hur avgör man tillhörighet till grupp? Hur blir en grupps verksamhet känd — vilka länders polismakt är det man skall byta upplysningar med för att få grund för sina antaganden? På vilken grund skall man kunna antaga, att någon verkar för en grupp som kan befaras begå viss brottslig handling? Misstanke fordrar visst konkret sakunderlag. Antaganden om att någon verkar för någon som kan befaras göra något kräver inget underlag alls. Det kräver bara ett subjektivt tyckande som grund för vittgående tvångsåtgärder. I stort sett när den vill kan myndigheten konstruera antaganden och befaranden. Förmår den inte själv, kan den få hjälp av andra länders polismakt — och man frågar sig vilka länder? Herr Lidbom och hans medhjälpare kan med denna lag bakom sig lugnt och säkert deklarera: vem som är terrorist, det bestämmer vi. Detta har aldrig i modern tid kunnat förekomma i Sverige. Men nu är tidpunkten kommen. Vilka organisationer kan antagas vara terroristiska? Det finns klara exempel, som många gånger understrukits av vårt parti här i kammaren. Det klaraste är Ustasja-grupperna. Men lagen syftar mot andra grupper, Ustasja-dåden är förevändningen. Den offentliga kritiken mot lagen har gett uttryck för farhågorna att det är fråga om ett slagträ mot progressiva organisationer, befrielseoch motståndsrörelser. På s. 21 i propositionen försäkrar föredragande statsrådet att så inte blir fallet. Det är en märklig försäkran. För det första är någon garanti av detta slag inte antydd i själva bestämmelserna, det är statsrådets personliga deklaration, och den håller bara så länge han är statsråd. För det andra rubbas själva tilltron härtill genom den kommissionsrapport, varpå propositionen grundas. Som exempel på terrorism nämns där uttryckligen Tupamaros i Uruguay, aktioner av motståndsgrupper i Brasilien, Argentina och Turkiet. Grekiska motståndsgrupper nämns utan närmare precisering. Rapporten talar svepande om ”palestinska organisationer” utan att göra skillnad mellan Svarta september och andra grupper. Man refererar till exempel från Afrika och Asien. Om detta är exempel på terrorism, då är det en helt annan definition än statsrådet offentligen påstått skall gälla. Vilken definition skall gälla? Vem förtjänar tilltro — herr Lidbom som propositionsskrivare eller herr Lidbom som kommissionsledamot? Det brukar vara så, att den som säger en sak ena dagen och en annan nästa dag inte alls förtjänar tilltro. Och verkligt avslöjande är följande formulering på s. 97 i propositionen: ”Det är inte möjligt att ange vad som skall krävas för att en organisation eller grupp skall anses omfattad av denna beskrivning.” Detta strider mot garantin på s. 21. Det är ett erkännande av den medvetna oklarhet man här söker införa. Men — så kommer lagens anhängare att säga — ni kommunister som ständigt krävt åtgärder mot Ustasja-terrorismen, varför vill ni nu inte vara med om att ge myndigheterna möjligheter? Jag har redan nämnt att vi har skäl för uppfattningen att lagen är riktad åt helt annat håll än mot Ustasja. Detta bekräftas om man ställer sig vissa praktiska frågor. Hur skall t.ex. bestämmelserna om utvisning och avvisning kunna drabba Ustasja-anhängare? De betraktas ju konsekvent av regeringen som politiskt förföljda med rätt till asyl. De är höjda över detta slags repressalier. Och de Ustasjamän som vistats här och fått svenskt medborgarskap är ju inte berörda av lagen över huvud, eftersom den uteslutande riktar sig mot utlänningar. Mot dem kan inte tvångsåtgärder tillgripas på de grunder lagen ger. De har en stark och garanterad rättsställning här i landet — till skillnad från araber, brasilianare eller portugiser. Om man velat drabba Ustasja, varför tar man då en sådan lag? Och varför suspenderar man viseringsfrihetsavtalet med Jugoslavien, om det är Ustasja man vill komma åt? Om utländska Ustasja-män reser in i Sverige, tror någon då att de med någon större sannolikhet är att vänta från Jugoslavien? Givetvis inte. De har sina högkvarter i Argentina, Spanien eller Australien. Och varför sprider myndigheterna sådana märkliga rykten kring dessa sammanhang? Här har man i Göteborg för någon tid sedan häktat hela styrelsen i Ustasja-organisationen HOP — herrar Skopic, Gubo, Babic, Mikulic, Lugarovic m.fl. Detta hade ju varit en godbit för regeringen om man velat ha motiv för terrorlagen. Ändå har det varit så förunderligt tyst om dessa herrar och deras verksamhet på kroatiska klubben. I stället har polis och åklagare gjort antydningar om ”risk för diplomatiska förvecklingar” och om ”anti-grupper” — ett fint sätt att hänsyfta på officiell jugoslavisk agentverksamhet i Sverige. Det är ett vidarebefordrande av just sådana rykten som Ustasja själv sprider för att avleda uppmärksamheten. Och varför sprides rykten om att man i Jugoslavien skulle hälsa regeringsåtgärderna med tillfredsställelse och att man rent av skulle därifrån ha önskat ett upphävande av viseringsfrihetsavtalet? Sådana påståenden saknar grund. Jugoslaviska talesmän har aldrig uttalat sig för terrorlagen. Jugoslavien har aldrig önskat suspendering av viseringsfrihetsavtalet, tvärtom. Vi vet detta. Vi har låtit kontrollera dessa uppgifter på högsta ort i Belgrad. Därför frågar vi oss varför det ges luft åt sådana rykten här i Sverige. Som vi uppfattar det är dessa åtgärder inte riktade mot Ustasja. De tycks snarare vara ett slags förtäckta repressalier mot Jugoslavien för dess kritik mot svenska myndigheter. Och om det vore Ustasja, som lagen riktade sig mot, om herr Lidboms garanti till befrielserörelserna vore reell, varför hemställer då Svenska flyktingrådet till justitieutskottet att avvisa propositionen? Till flyktingrådet är bl.a. anslutna Amerikanska desertörskommittén, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Kristna studentrörelsen, Kyrkliga gymnasistförbundet, Lärarföreningen för invandrarundervisning, Nykterhetsorganisationen Verdandi, stockholmsdistriktet, Portugisiska desertörskommittén, Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, Utrikespolitiska föreningen i Stockholm, Östeuropeiska socialkommittén m.fl. organisationer. Varför faller inte dessa organisationer herr Lidbom om halsen för hans lag? Därför att de har erfarenhet av dessa ting och inser att siktet är inriktat åt annat håll än Ustasja. Herr talman! Det förs väpnad befrielsekamp av oppositionen i många länder, där detta är den enda möjliga formen av opposition. I dessa länder råder ett fåtalsförtryck. Detta förtryck är i många fall direkt lierat med den amerikanska imperialismen. Diplomater, kapitalägare och CIA-män samverkar med den inhemska oligarkin. I sådana fall kommer befrielserörelserna ibland att rikta sig mot imperialismens agenter, samarbetsmän och polisspioner. Det är detta som kommit USA:s regering att söka få andra länders regeringar att inskrida mot befrielserörelser och att få befrielserörelserna inrangerade under beteckningen terrorism. Att bistå i detta syfte är lagens objektiva ändamål. Det är därför kommissionsrapporten är så angelägen att klassificera så många befrielserörelsers handlingar som terrorism. Det är därför man inte ens nämner den terrorism som utövas av den amerikanska imperialismen och de nationella oligarkier den understöder. Givetvis finns det verklig terrorism. Givetvis är det nödvändigt att förhindra dess olika uttryck. Det är också vår uppfattning, och vi har drivit den ivrigare än någon annan i samband med Ustasja-rörelsens handlingar här i Sverige. Men lösningen på detta ligger inte i en lag, som sopar undan elementära krav på rättstrygghet och bedömningsunderlag. Nuvarande lagar ger stort utrymme för åtgärder mot terrorismen. En genomgång visar detta. Om misstanke för brott föreligger kan häktning vidtagas om för brottet är stadgat fängelse i ett år eller mer. Föreligger fara för den misstänktes avvikelse från riket, kan häktning ske under alla omständigheter.

Reseförbud kan alltid meddelas om den misstänkte kan befaras ge sig ur riket. Beslag av brev och telegram kan företas redan nu vid misstanke om brott för vilket stadgas minst ett års fängelse, exempelvis grov misshandel, olaga frihetsberövande, mordbrand. Telefonavlyssning är möjlig vid misstanke om brott för vilket stadgas två års fängelse eller mer, t.ex. mord, människorov, mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse och grovt sabotage.

Kroppsvisitation å annan än den som är misstänkt kan ske om synnerlig anledning förekommer. För säkerställande av brottsutredning kan rum eller byggnad tillstängas eller avspärras. Kan man, herr talman, vid upprätthållande av kravet på rimlig rättstrygghet, kräva nämnvärt mer för att bekämpa terrorismen än denna imponerande arsenal av tvångsmedel, tillämpliga på praktiskt taget alla de brottstyper som ingår i det terroristiska schemat? Jag tror det knappast. Det behövs inga tvångsmedel baserade på antaganden, befaranden eller upplysningar från CIA och grekiska juntapoliser, inga lösligheter som utan urskillning kommer att drabba oskyldiga. Vad det handlar om är en ändamålsenlig prioritering av myndigheternas resurser, att låta bli att spionera på radikala tidningsförsäljare på gatorna och att avdela uppmärksamhet åt Ustasja-organisationerna som i alltför många år kunnat uppträda öppet på gator och i lokaliteter och hota och utpressa de lojala bland sina landsmän. Herr talman! Det står klart, att vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti i kammaren som går emot terrorlagen. Men vi vet att tvivlet på den Lidbomska skapelsen är i färd med att sprida sig till allt fler människor utanför det här husets murar. Vi hälsar invandrarorganisationernas representanter, som skall samlas till demonstration nere på torget. Vi lovar dem skärpt kamp mot den politiska reaktion som i dag skall vinna en tillfällig triumf här i kammaren. Vi hälsar med tillfredsställelse de representanter för folkpartiet som här i dag visar att de tar sin liberalism på allvar. Vi hälsar representanter för centerpartiet, som i överensstämmelse med gammal lantmannapartitradition i dag gör front mot ämbetsmannagodtycket. Och vi hälsar särskilt de många kritiker mot lagen som framträtt inom herr Lidboms eget parti och på andra håll inom den arbetarrörelse som de själva tillhör. Vi noterar speciellt den kraftfulla manifestation som 13 socialdemokratiska grundorganisationer i Stockholmsområdet gjort mot lagen. Detta var inte bara ett gott exempel på vad som brukar kallas civilkurage. Det var ett ställningstagande i överensstämmelse med arbetarrörelsens bästa traditioner. På detta växande motstånd bygger vi vår förvissning att den dag mycket snart kommer, när reaktionen tvingas på reträtt och det främmande element som terrorlagen utgör av en framsyntare riksdag än denna skall strykas ur den svenska lagboken.

Herr talman! Jag vill redan från början be om överseende för att jag förmodligen inte kommer att kunna hålla mig inom ramen av de tio minuter som jag har angett, men jag lovar att inte överskrida tiden alltför mycket. Jag har inte för avsikt att särskilt mycket beröra det som herr Jörn Svensson i Malmö här i kammaren har anfört. Jag har inte heller den förhoppningen att vi, ens om jag kallar honom kamrat Svensson, kommer varandra närmare. Våra uppfattningar är ganska artskilda. Jag noterar också att han i sin uppräkning av de personer, som kommer att göra inlägg här och som han presumerade skulle dela hans uppfattning i de här frågorna, inte nämnde företrädare för moderata samlingspartiet, och jag är inte särskilt ledsen för det. Jag vill, herr talman, först säga att när vi i kommissionen för förebyggande av politiska våldsdåd började diskutera en lagstiftning av den här innebörden, kände jag personligen också en viss skepsis, eftersom det var en ovan utgångspunkt som låg bakom lagstiftningen. Men när vi vände och vred på argumenten blev jag övertygad om att detta är en riktig väg att gå. Vi måste nämligen hålla i minnet att lagstiftningen tar sikte på utlänningar och på våra möjligheter att utvisa utlänningar som inte är önskvärda här. Utgångspunkten är ju att utlänningar inte har någon oavvislig rätt att vistas i vårt land utan att denna rätt är beroende av en tillståndsprövning. Har man det i minnet, tror jag att man ser väsentligt mycket mera nyanserat på de här frågorna än herr Svensson gjorde. Det är klart att en viss tvekan ändå kunde råda i vad gäller de åtgärder som lagen öppnar möjlighet till på ett så tidigt stadium att misstanke om brott inte föreligger. Men om man då återgår till den grundläggande utgångspunkten att utlänningar inte har en oavvislig rätt att vistas här måste man konstatera, som vi i kommissionen gjorde, att samma möjlighet borde gälla för dessa utlänningar som för andra, att åberopa politiskt flyktingskap som skäl för att få stanna här. Har man den humanitära synen också på presumtiva terrorister måste det dock leda till att vi tillskapar möjligheter till särskild övervakning för att förebygga politiska terrordåd. Som jag ser det bottnar den kritik som framförts antingen i en ofullständig kännedom om vad lagförslaget innebär, och det tror jag gäller för flertalet av dem som har kritiserat lagen, eller i en underskattning av de allvarliga problem som förslaget avser att angripa. Jag tror inte att herr Svensson i Malmö numera har en ofullständig kännedom om vad lagförslaget innebär, utan vad jag förstår måste hans ståndpunktstagande bottna i att han faktiskt underskattar de allvarliga problem som den internationella terrorismen för med sig. Jag tycker personligen att det vore det farligaste som kunde hända om vi i vårt land skulle underskatta problem av den här arten. Det är nämligen så att de grupper som det här är fråga om driver sin kamp med en fanatism, som betingar den kallblodighet med vilken åtskilliga terrordåd utförs. Verksamheten kännetecknas också av att den bedrivs i hemliga och konspirativa former. Det är därför synnerligen svårt att komma åt den här sortens verksamhet i tid ifall man inte får tillgripa medel utav den art som förslaget innebär. Jag vill sammanfatta den här delen så här. Om Sverige skall kunna bibehålla ett anseende som en fristad för människor, som av politiska skäl söker sig från sina hemländer för att här finna en fristad, så får vi lov att se till att vårt land inte uppfattas som en bas för terrorverksamhet, för då blir det ingen fristad för de här människorna. Det mest felaktiga i den kritik som har framförts och som herr Jörn Svensson också gav uttryck för är att lagstiftningen skulle innebära en diskriminering av våra invandrare. Det är precis tvärtom. Enligt min mening är det just alla de laglydiga invandrarna, som finns i vårt land, som i första hand riskerar att drabbas av utslagen av den internationella terrorismen. Det är väl de i första hand som borde känna sig skyddade av att vi nu vidtar åtgärder för att i tid söka komma åt den internationella terrorismen. Jag menar att lagen egentligen är till för att skydda alla de många laglydiga invandrarna i vårt land, och det borde de invandrargrupper förstå som har haft anledning att fundera närmare över det här förslaget. Vi har i justitieutskottet haft tillfälle att höra statsrådet Lidbom i det här ärendet. Jag vill klargöra att ifall det innan dess möjligen fanns någon tvekan bland utskottets ledamöter, så blev det vid hearingen med statsrådet Lidbom helt klart för samtliga — bortsett från representanter för vänsterpartiet kommunisterna — att om man över huvud taget skall komma med en lagstiftning, som får någon effekt, så får man inte uttunna den utöver det förslag som föreligger. En sådan uppfattning står hela utskottet bakom — bortsett från vpk — och det visar sig också i utskottets betänkande att vi i allt väsentligt är eniga när det gäller propositionen. Det finns naturligtvis, herr talman, olika åtgärder som kan vidtas för att motverka den internationella terrorismen. Det första är internationella överenskommelser, och vi gör väl vad vi kan för att åstadkomma sådana. Samtidigt är det att konstatera att detta är en materia som vi inte ensamma råder över och där det alltid tar tid, om man skall åstadkomma några praktiska resultat. Men vi får inte glömma bort detta viktiga element i det här sammanhanget. Det andra är att man kompletterar internationella överenskommelser med nationell lagstiftning. Vi har tidigare vidtagit vissa lagstiftningsåtgärder, och i propositionen föreslås ju ytterligare en lagstiftning. Det tredje är att man vidtar åtgärder av brottsförebyggande natur, och där nämns i propositionen olika åtgärder som kan tänkas. Det talas om polisens spaningsverksamhet, kontrollen vid våra flygplatser, kontroll över utlänningars inresor i landet och uppsikt över och övervakning av dem som vistas här och kan befaras ägna sig åt eller medverka i politisk terrorverksamhet. Kommissionen ansåg det uppenbart att ökad spaningsoch kontrollverksamhet förutsätter att tillräckliga resurser för ändamålet ställs till polismyndigheternas förfogande. I det sammanhanget skulle jag vilja fråga statsrådet Lidbom vad vårt önskemål om att tillräckliga resurser ställs till polismyndigheternas förfogande konkret har tagit för uttryck. I propositionen finns angivet ett förslag om tio nya polismanstjänster. Det behandlas inte i samband med detta ärende, utan det kommer upp till en mera samlad bedömning i anslutning till behandlingen av ifrågavarande del av statsverkspropositionen. Men de nya polismanstjänsterna skulle ju bara avse bevakningen av den särskilda hallen för chartertrafiken på Arlanda. Jag skulle alltså vilja fråga statsrådet Lidbom hur kommissionens önskemål i det hänseendet kan antas bli förverkligat. I flertalet av de motioner — och de är ju inte så få — som har väckts i anslutning till propositionen yrkas att kravet på bevisning skall vara starkare än vad som anges i propositionen. Men utan att gå in på alla motionerna i detalj vill jag bara kort säga att utskottet har enigt — bortsett från herr Lövenborg — ställt sig bakom den ståndpunkten, att om över huvud taget lagstiftningen skall få någon praktisk effekt, så är det orimligt att t.ex. för avvisning skall erfordras mer eller mindre fullständig utredning rörande utlännings intentioner att här begå våldsbrott. Vi tycker också att det är orealistiskt att uppställa alltför stora krav på bevisningen när det gäller utlännings organisationstillhörighet. Om man gick motionärerna till mötes, skulle man ganska snart få konstatera att under sådana förhållanden är det i och för sig till fyllest med de regler som redan finns i rättegångsbalken, och då behövs ingen särskild lagstiftning. Men vi har i utskottet delat uppfattningen att det behövs en särskild lagstiftning. När det sedan gäller vilka grupper som skall komma i fråga för sådana här särskilda åtgärder är det ju regeringen som har det tvivelaktiga nöjet, om jag så får säga, att fastställa vilka organisationer som vid varje tidpunkt skall komma i fråga. Det var ett spörsmål som inte diskuterades specificerat i kommissionen, men statsrådet Lidbom har efteråt för sin del sagt att han bedömer det så att endast två organisationer för närvarande kan bli aktuella, nämligen Ustasja och Svarta september. Jag vill inte anlägga några synpunkter på detta, eftersom jag har accepterat att det är regeringen som gör den bedömningen. Jag skulle bara vilja fråga statsrådet Lidbom om han, med hänsyn till den relation som tycks finnas mellan al Fatah och Svarta september, anser att al Fatah bör komma in i bilden eller inte. I varje fall har kommissionen menat att man vid bedömningen av vilka organisationer som blir aktuella bör utgå från risken för politiska våldsdåd i vårt land. Ingenting annat än detta skall vara utgångspunkten, och sedan må de organisationer som kommer i fråga representera vänstereller högerextremism eller någonting annat — det är likgiltigt. Det är risken för politiska våldsdåd som är den avgörande utgångspunkten. Beträffande tvångsmedlen skriver utskottet på s. 19 att ”den föreslagna ordningen innebär ett avsteg från vad som hittills i allmänhet gällt i fråga om tvångsmedel så till vida att användandet härav inte förutsätter att den mot vilken åtgärden riktas är misstänkt för visst brott”. Vi menar emellertid att detta avsteg måste accepteras just därför att vi av humanitära skäl anser att presumtiva terrorister bör kunna få åberopa politiskt flyktingskap och stanna kvar i vårt land trots detta. Och då måste man kunna få använda sig av tvångsmedlen för att i varje fall skydda vårt land mot dessa. För övrigt tror jag inte att man med fog kan göra gällande att någonting skulle vara försummat när det gäller den parlamentariska och rättsliga kontrollen. En annan sak som jag också vill säga några ord om är vad utskottet anför nederst på s. 23, där det sägs att utskottet förutsätter att information till invandrare även i vad gäller politiskt flyktingskap och rätten till asyl kommer att finnas tillgänglig vid våra gränsstationer. Jag vill understryka att även jag tycker att det är väsentligt. Men samtidigt vill jag peka på vad kommissionen sade i det avseendet. Vi erinrade om att statens invandrarverk överväger ett förbättrat utredningsförfarande i de fall en utlänning som rest in i vårt land ansöker om uppehållsoch arbetstillstånd. Avsikten var att sådan utlänning i sin ansökan skall åberopa samtliga skäl, även politiska, för sin begäran att få uppehålla sig i landet. Som jag ser det är det angeläget med ett förbättrat utredningsförfarande vid ansökan om uppehållsoch arbetstillstånd samt att alla skäl, även politiska, åberopas så snart det är möjligt. Jag vågar påstå att det har förekommit vissa missbruk i detta hänseende, nämligen att personer först åberopar politiskt flyktingskap, när de har begått ett brott och det blir fråga om den påföljd som skall utdömas. Det tycker jag är otillfredsställande. Jag vill också erinra om att utskottet efter vissa informationer som vi fått har bedömt det som nödvändigt att framflytta ikraftträdandetiden 14 dagar för att erforderlig information skall hinna ges om lagens innebörd. Vi föreslår därför att lagstiftningen träder i kraft den 1 maj. Sedan är det ytterligare en detalj som jag vill säga något om. Vi tänkte oss i kommissionen att de personer som är upptagna på förteckningen skulle kunna bli föremål för den särskilda kriminalpolitiska behandling som vi beslöt om förra året i samband med straffskärpningen för grova narkotikabrott. Riksåklagaren har i sitt remissyttrande riktat kritik mot kommissionens förslag på den punkten, och jag kan säga att jag i viss mån förstår den kritiken. Å andra sidan tycker jag inte att jag helt vill släppa tanken på en mera skärpt kriminalvård för dessa personer, i form av mera restriktiva regler när det gäller permissioner, placering på öppen anstalt osv. Jag har den uppfattningen att dessa problem bör behandlas i ett sammanhang, och såvitt jag förstår blir den frågan aktuell när brottskommissionens rapport presenteras för riksdagen. Jag har för avsikt att i det sammanhanget aktualisera även denna fråga. Slutligen tycker jag att det är viktigt att få en begränsad översyn av brottsbalkens regler. Vi skall komma ihåg att när brottsbalken antogs var den internationella terrorismen inte någon realitet, och den har därför inte påverkat utformningen av bestämmelserna i brottsbalken. Vi har i kommissionen ansett att det kunde finnas anledning att göra en översyn av brottsbalken just från dessa utgångspunkter. Statsrådet Lidbom säger ingenting om det i propositionen, men jag utgår från att det som kommissionen i detta avseende var enig om också kommer att förverkligas. Herr talman! Jag höll på att glömma att säga några ord om reservationen 2 som är fogad till utskottets betänkande. Jag vet att herr Dockered särskilt kommer att nämna detta. För egen del tycker jag inte att några skäl förebragts för att nu acceptera förslaget om en särskild översyn av de olika regler för telefonavlyssning som i dag finns. Eftersom riksdagen varje år får tillfälle att se över dessa frågor, blir det tillfälle för justitieutskottet att nästa år göra en samlad bedömning av de regler beträffande telefonavlyssning som finns. Enligt min mening är det för närvarande en fullt tillräcklig åtgärd. Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan, med undantag för det avsnitt som redovisas i reservationen 2, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Också vi är medvetna om att det finns enstaka fall där en person som kommer in i landet utifrån av olika skäl inte är önskvärd. Vi vet det, fru Kristensson, även om vi inte är fullt så noga med att i så stram ton som fru Kristensson understryka detta. Vad vi vänder oss emot är att denna bristande önskvärdhet och omdömet om huruvida en sådan föreligger inte skall kunna grundas på någon konkret, vettig och rimlig bevisning som är normal för svensk rätt; den skall enligt denna lag kunna grundas på antaganden om vad som kan befaras i framtiden, dvs. på ett subjektivt tyckande av enskilda myndigheter eller politiker. Fru Kristensson har alltså inte tagit upp den skillnaden. Fru Kristensson säger att lagen är till för att skydda laglydiga invandrargrupper. Det är ju mycket märkligt. Då skulle man vänta sig att just invandrargrupperna, deras representanter och deras organisationer toge emot lagen på ett positivt sätt. Dessa har tvärtom tillhört de mest skärpta kritikerna. Är de så mycket okunnigare att de sämre än fru Kristensson förstår sitt eget bästa? Naturligtvis är det inte så. De ser givetvis saken klarare än fru Kristensson. Vem har underskattat Ustasja-terrorismen, fru Kristensson? Är det vi, som gång efter annan har varnat och ofta i god tid före de aktiva terrordåd som organisationen företog — mordet på Rolovic och flygkapningen? Eller är det ni som inte i tid har vidtagit de åtgärder som det fanns möjligheter att vidta? Fru Kristensson säger att den internationella terrorismen inte var känd när den nuvarande brottsbalken infördes i december 1962. Jaså! Ustasja-organisationen hade då verkat ett tiotal år här i Sverige, såvitt mig är bekant. Om sådant inte är bekant för justitieutskottets ordförande får man ett ringa förtroende för henne. Fru Kristensson talar här om terrorgrupper och terrorism. Hon har anslutit sig till tesen att det skall bli en begränsad definition. Samtidigt har hon i kommissionsrapporten varit med om att underteckna stycken, som klart klassificerar en lång rad, bl.a. turkiska och grekiska, motståndsorganisationer som terroristiska till sitt aktionssätt. Nu frågar jag rent ut: Vilka organisationer är enligt fru Kristenssons mening terroristiska? Vilka kan någon gång — om inte just nu så inom kort och kanske i ett annat läge — omfattas av den nya lagen? Jag vill ha ett svar på vilka organisationer ni anser terroristiska. Står ni för den mening som uttrycks i propositionen på s. 21 eller står ni för meningen i kommissionsrapporten?
Herr talman! Jag vill inte påstå annat än att invandrargrupperna kanske ser klarare på den här frågan än jag. Jag vill inte göra gällande att jag skulle vara för mer än de. Men jag påstår att många invandrargrupper har sett mycket klart på dessa frågor och delar den uppfattning som finns bakom propositionen. En del av dem har tyckt på ett annat sätt. Jag tror, herr talman, att den kritik som framförts faktiskt beror på bristande information. Man skall inte begära att de som inte haft tillgång till de handlingar vi har skall kunna bedöma frågan på samma sätt, i synnerhet som frågeställningen inte är så enkel. Om man utgår ifrån att utlänningar inte har en ovillkorlig rätt att vistas här men att vi av humanitära skäl ändå vill låta dem som åberopar politiskt flyktingskap stanna, blir den logiska konsekvensen att man ställer sig bakom lagstiftningen. Herr Jörn Svensson har ju inte mycket till övers för Ustasja-grupperna, och när det gäller dem framförs inte rättssäkerhetskraven med samma emfas som när man diskuterar andra organisationer. Brottsbalken känner jag mig inte direkt ansvarig för, även om jag var suppleant i lagutskottet. Men en sak kan jag säga, och det är att det ingenstans i brottsbalken finns någonting anfört om internationell terrorism, om åtgärder för att förebygga sådan eller om straff speciellt för sådana brott. Det är det jag menar när jag säger att en modernisering bör komma till stånd. Brottsbalken bygger på ett lagstiftningsarbete som sträckte sig flera decennier tillbaka i tiden innan proposition lades fram i ärendet. Herr Svensson frågade mig vilka organisationer jag tänker mig skall komma i fråga. Jag har liksom övriga i kommissionen och i utskottet accepterat att regeringen skall ta ansvaret för att bestämma vilka organisationer som är aktuella. Personligen menar jag att det är viktigt att utgångspunkten när man tar ställning till organisationerna är risken för politiska våldsdåd. Det tycker jag är viktigt.